Herr talman! Det är synd att den studerande ungdomen under de senaste dagarna har kapat förtöjningarna till den balans och eftertanke som krävs om man vill påverka utvecklingen. Det är synd att den hotar med odemokratiska och våldsamma metoder för samhällsomdaningen. Det är synd därför att många liksom jag själv uppriktigt har trott på ungdomens förmåga att skänka vitalitet och ge nya initiativ åt samhällets styrande instanser. Det var en besvikelse att finna att den studerande ungdomen så lätt låter sig ledas av fanatiska politiska ytterlighetsmän utan annan tanke än att riva ner och slå sönder. Det är synd därför att motviljan mot sådana metoder sprider sig och kan medföra att inga ungdomliga reaktioner längre tas riktigt på allvar. Det är synd just nu, när en ungdomlig reaktion till förmån för ett starkare engagemang i u-hjälpen gör sig påmind utanför våra portar. Den opinionsyttringen kräver respekt och uppmärksamhet och skulle ha fått det ännu mer om den sluppit den bakgrund som kamraterna tillhandahållit. Nu kan ju ändå inte åsikten hos en begränsad grupp, hur intensivt den åsikten än framföres, avgöra riksdagens beslut — de måste ge uttryck för en allmän folkmening och avvägas mot alla andra samhälleliga behov. Jag är visserligen för min del övertygad om att intresset när det gäller u-hjälp och därmed viljan till ansträngningar för en ökad sådan är under tillväxt. Men det är en ömtålig och skygg företeelse som måste behandlas varsamt om den inte skall fly undan. I den mån biståndsverksamheten har karaktär av uppoffring som pålägges svenska folket är en sådan varsamhet särskilt nödvändig. Man blir ofta förvånad, kanske litet besviken, över hur vanligt det är att möta personer som med inlevelse och eftertryck argumenterar för en ökad u-hjälp men som när det kommer till de konkreta förslagen vill lägga kostnaderna och uppoffringarna för denna ökning uteslutande på andra grupper i samhället än den vederbörande själv tillhör. Biståndsverksamheten måste ha stabilitet och en politisk förankring som lämnar den i stort sett opåverkad av tillfälliga stämningar. Den måste vara realistisk. även om vi i Sverige skulle lämna u-hjälp i en sådan utsträckning att vårt nuvarande välstånd totalt utplånades, skulle effekten i u-länderna bara bli en snabbt övergående krusning på ytan. U-landsbiståndet måste, vare sig vi vill det eller inte, anknyta till vår förmåga att uthålligt klara av utfästelserna, och detta kräver i sin tur ett blomstrande och framåtskridande näringsliv här hemma. Det kräver också en god bytesbalans, så att valutapåfrestningarna inte blir för stora. Åtgärder för att främja vårt näringsliv kan på så sätt bli en direkt stimulans även åt vår förmåga att lämna u-hjälp. Man måste sträva efter realism även så till vida att den ökade resurstilldelningen skall meningsfullt och effektivt kunna fogas in i vidgade program. Det är främst två krav som ständigt måste vara tillgodosedda om engagemanget skall kunna hållas vid liv och förstärkas. Det ena gäller planmässig och ekonomiskt väl motiverad användning av medlen, det andra gäller goda resultat i form av utvecklingseffekt. Den statliga svenska biståndsverksamheten är ganska ny. Den har byggts upp snabbt. Misstag och felgrepp har av naturliga skäl inte kunnat undvikas. Erfarenheter har emellertid samlats, och jag tror att man i dag kan säga att det svenska biståndet — om man betraktar de enskilda projekten — lämnas i stort sett väl planlagt och övertänkt. Det är viktigt att detta förhållande blir bestå ende och att det blir förstärkt även vid de betydande ökningar i den statliga biståndsverksamheten som nu kommer att vidtagas. Detta fordrar kunnighet, förutseende och fantasi. Ett exempel på hur ökad penningtilldelning måste kompletteras med andra åtgärder för att komma till full nytta är SIDA:s anslag till de frivilliga organisationerna — jag tänker främst på missionens verksamhet i u-länderna. Missionens sekelgamla erfarenhet av arbete ute på fältet och dess bakgrund, finansiering genom frivilliga gåvor och personliga uppoffringar, har skapat hos dess ledare och fältarbetare en förmåga att hushålla strängt med pengarna och därmed att vinna förvånansvärt goda resultat av insatserna. Det är självklart att den svenska u-hjälpen måste tillgodogöra sig denna förmåga genom att lämna bidrag till missionens utvecklingsarbete. Men det är lika självklart att dessa bidrag skall ges efter regler som förhindrar den verkan som rikliga bidrag mycket tätt kan få — en försämrad hushållning. Följden har blivit en viss svårighet att göra av med medel som SIDA har avsatt för ändamålet. SIDA måste därför nu söka nya och liberalare regler för anslagstilldelningen. Jag tror för min del att det är högeligen önskvärt med en sådan liberalisering och att den snabbt kommer till stånd. Jag har bara velat peka på den svårighet som ibland kan uppstå, om man vill bibehålla kravet på bästa utbyte vid en snabb anslagsökning. Och det måste man göra, ty en noggrann planering, en klok prioritering och en god hushållning är precis lika viktiga i fråga om u-hjälpen som när det är fråga om inhemska utgifter. När det gäller det andra kravet, goda resultat av u-landsbiståndet i form av utvecklingseffekt, är en positiv bedömning kanske inte lika lätt att göra. Det är ett faktum att industriländernas bistånd visar tecken på att stagnera, och ett av de skäl som anges härför, det främsta tror jag, är besvikelse över att utvecklingseffekten av biståndet inte har blivit vad man avsett och trott på. Är detta sant, så är det allvarligt. Det 'ger i så fall anledning till mycken ef tertanke — främst i fråga om biståndets former kan ha varit mindre väl valda, om en annan prioritering skulle kunna ge bättre resultat osv. I vilken mån vi i Sverige har anledning att känna oss besvikna över bristande effekt hos det svenska biståndet är svårt att säga. Dels är den svenska bilaterala u-hjälpen av så liten omfattning internationellt sett, även i våra s.k. huvudmottagarländer, att någon allmänt skönjbar effekt inte gärna kan påräknas, dels har direkta studier av de skilda projektens värde i sina större sammanhang ännu inte kommit så långt att en klar bild kan erhållas. | Den bristande framgången av industriländernas u-hjälp hittills — som dock är av storleksordningen 10 miljarder dollar per år — bör dock ge oss en tankeställare. Är det enprocentsmål för det statliga biståndet som vi alla är överens om ganska snart bör uppnås, även om vi siktar på olika tidpunkter, kanske ett dåligt mått? Kan man över huvud taget med någon höjd på procentsatsen uppnå en tillräcklig effekt? Eller kommer enbart statligt styrt bistånd att under alla omständigheter visa sig vara otillräckligt? Vi menar från högerpartiets sida att 'u-hjälpen aldrig kan vara uteslutande eller ens främst en fördelningsfråga. Det gamla socialistiska talesättet att fattigdomen kan fördras om den delas av alla får verkligen inte bli vår handlingsnorm. Den måste vara att bygga upp välstånd genom att skapa nya nyttigheter ur ännu slumrande eHer missbrukade resurser. Välstånd vinnes bäst — det har utvecklingen både i vårt land och i andra länder med all tydlighet visat — genom ett näringsliv som uppmuntrar och premierar enskilda "imitiativ och arbetsinsatser och som genom fri konkurrens åstadkommer en undan för undan större produktion och produktivitet. Det är därför som vi i vår u-hjälpsmotion har velat foga in näringslivets engagemang i totalbilden och har understrukit värdet av att statsmakterna genom olika åtgärder stimulerar svenskt näringsliv till verksamhet i u-länderna. Därför tror vi också på värdet av ett alltmera utbyggt samarbete mellan de statliga biståndsorganen och det svenska näringslivet, så att åtgärderna från bägge hållen samordnas till största möjliga effekt. Vi vill verka för och underlätta etablering av svenska företag i u-länderna. På det sättet kan enklast och bäst dit överföras den erfarenhet och skicklighet som har samlats i vårt land liksom i industriländerna över huvud taget och som visat sig ha en sådan utomordentlig förmåga att bygga upp och skapa nya värden. Den företagsamhet som ganska fritt fått utvecklas och finna sina egna effektiva former har inom <industriländerna åstadkommit närmast fantastiska resultat. Den skulle med all säkerhet kunna göra det också inom u-länderna, om det bara bleve tillräckligt lockande att etablera sig där, med andra ord om goda vinster kunde förväntas. Låter man emellertid en rädsla för att industriländernas investeringar i u-länderna skall ge goda vinster leda till att man försvårar, kanske sätter spärrar för investeringarna, har man vidtagit en utvecklingshämmande åtgärd som inget statligt bistånd torde kunna häva. Det är först när goda företagarvinster är ett faktum som det blir någonting att dela, och det är därför bara genom sådana vinster som fördelar kan uppnås både för värdlandet och för investerarna och som verksamheten kan få tillräcklig omfattning. Det är slutligen sannolikt bara på detta sätt som man kan uppnå den snabba och självgenererande ekonomiska framstegstakt som så småningom gör u-länderna ekonomiskt jämställda med industriländerna och därmed gör fortsatt u-hjälp överflödig — vilket naturligtvis måste vara det slutgiltiga målet för våra ansträngningar. Företagarinsatser kan främjas på olika sätt. Man kan locka fram dem genom skatteregler som stimulerar dem eller åtminstone undanröjer faktorer som hindrar dem. Man kan samordna det statliga biståndet i form av t.ex. utbildningsprojekt med företagsanläggningar, och man kan med investeringsgarantier minska företagarriskerna. Gemensamt för alla dessa åtgärder är att de sänker de förräntningskrav som investerarna måste ställa upp för att insatserna skall kunna verka lockande. Åtgärderna har därför också en direkt biståndseffekt. Företagsetableringar främjar utvecklingen var de än sker. Vi har därför svårt att förstå motiven för att begränsa investeringsgarantierna till de s.k. huvudmottagarländerna. De skäl för koncentration till dessa länder som gäller för det bilaterala biståndet kan inte gärna åberopas när det gäller garantierna. Även utskottsmajoriteten vill ju sträcka sig utanför kretsen av huvudmottagarländer men av någon oförklarlig anledning inte till en fri prövning i alla u-länder. De politiska förhållandena i mottagarlandet kan naturligtvis inte lämnas utan avseende. Vi bör i varje fall inte inleda bistånd till regimer som förföljer personer av annan ras, religion eller politisk åsikt eller som är aggressiva mot sina grannar. Men förhållandena skiftar snabbt i de nya staterna, och skall biståndet kunna läggas upp och bedrivas efter de långsiktiga grunder som är nödvändiga om det skall ge bästa utbyte, så måste vi vara toleranta och låta utvecklingseffekten vara viktigare än politiska önskemål. Eftersom vi själva är övertygade om det demokratiska styrelseskickets överlägsenhet, bör vi också kunna förutsätta att ökade kunskaper och förbättrade levnadsförhållanden skall vara goda medel för att stensätta vägen mot mera demokratiska styrelseformer. Frågan om huvudmottagarländer diskuteras både i propositionen och i andra sammanhang. Som utskottet påpekar är definitionen inte riktigt klar. När det t.ex. gäller Sudan fick detta land ett finansiellt bidrag för något år sedan till ett vattenprojekt — vilket vi för övrigt från högerpartiets sida opponerade oss emot på grund av i landet pågående rasförföljelser. Dessa torde fortfarande pågå, om också med mindre intensitet, men ändock läser vi i år i propositionen att Sudan nu är ett huvudmottagarland. Zambia, får vi höra, är visserligen formellt inget huvudmottagarland, men får ett bistånd som gör det jämförbart. Jag vill understryka utskottets önskemål om klarare definitioner, om nu begreppet huvudmottagarland över huvud taget skall fylla en uppgift. Det är visserligen naturligt att det svenska biståndet, som alltid måste förbli av helt underordnad betydelse i världens totala biståndsflöde, starkt koncentreras, om administrationskostnaderna inte skall bli för höga, men det är mycket som talar för att det kanske mera bör koncentreras på uppgifter där vi har god kompetens än på geografiska områden. Ett arbetsfält där Sverige har varit pionjär och som vi även i fortsättningen starkt prioriterar i fråga om de statliga insatserna är familjeplaneringen. Vi föreslår därför från högerpartiet att det familjeplaneringsinstitut, som SIDA förra hösten ville ha inrättat men tydligen nu har tappat intresset för, verkligen kommer till stånd. Vi anser att ett sådant institut ökar möjligheten till en effektiv samordning av de element i form av forskning, planering och utbildning som ingår i verksamheten, och vi tror att det skulle ge oss bättre möjligheter att driva fram och stimulera insatser på detta för hela utvecklingen alldeles fundamentala område. Jag pekade nyss på att den statliga svenska u-hjälpen är en ganska ny företeelse. Den har också vuxit snabbt. Det är under sådana omständigheter naturligt om organisationen inte genast har kunnat finna sina lämpligaste former och om den, även om så skulle ha varit fallet, ändock med korta mellanrum måste anpassas till förändrade förhållanden och till gjorda erfarenheter. Förra årets riksdag uttalade sig för att hela biståndsverksamheten skulle sammanföras under enhetlig ledning. Detta har ännu inte lett till någon åtgärd från regeringens sida, och det trots att olägenheterna med splittringen endast delvis har undanröjts. Vi yrkar därför på att den översyn skall verkställas som vi begärde redan i fjol. Den är viktig inte minst för att finna de lämpligaste formerna för administrationen på fältet. Enligt vår mening måste det vara önskvärt att så långt möjligt utnyttja vår utrikesrepresentation för den uppgiften. Det har anmälts för utskottet att regeringen tänker sig i större utsträckning än hittills knyta särskilda biståndsattachéer till ambassaderna. Detta är en metod som visst bör prövas, men det förefaller ännu angelägnare att göra beskickningarnas personal i gemen kompetent att sköta den normala fältadministrationen. Utbildning i biståndsverksamhetens administrativa problem måste enligt vår mening bli en självklar sak inom utrikesförvaltningen och det alldeles oavsett hur u-hjälpen i övrigt organiseras. Herr talman! Jag ber att senare få återkomma med yrkanden om bifall till de reservationer vid statsutskottets utlåtande nr 128 där mitt namn förekommer.

Herr talman! I början. av 1960-talet proklamerade Förenta Nationerna detta årtionde som utvecklingens årtionde för de fattiga folken. Framstegen har emellertid i viss mån inte blivit vad man av såg. De senaste åren har i stället kännetecknats både av en relativ ekonomisk tillbakagång för många av utvecklingsländerna och av en tillbakagång för det internationella biståndsarbetet. Under 1960-talet har det skett en fortlöpande minskning av detta bistånd. Kapitalöverföringarna på privat väg var år 1966 ungefär lika stora som 1962 efter att under 1965 tillfälligt ha varit något större. En annan oroande tendens är att en mindre del av den totala överföringen av resurser sker i gåvoform. I stället ökar långivningen. På längre sikt måste detta innebära att u-länderna måste använda större del av sin export för att betala räntor, utdelningar och amorteringar. | Att kapitalflödet från de rika delarna av världen till de fattiga inte bara har stagnerat utan till och med minskar beror i första hand på att de största givarländerna, bl.a. av valutaskäl, inte har utökat den offentliga biståndsgivningen. Vi vet också att några av dessa länder under de senaste åren har lagt restriktioner på de privata investeringarna utomlands. Till de länder som fortlöpande ökat sitt bistånd hör Sverige. Det är dock ett faktum att ökningen av det offentliga biståndet gått mycket långsamt och att vårt land alltjämt intar en mycket blygsam plats vid internationella jämförelser av biståndsvolymen. När riksdagen 1962 fattade principbeslut om att öka u-landsbiståndet till en procent av nationalprodukten, fanns det en förhoppning hos oss alla att detta mål skulle uppnås under 1960-talet. Den årliga ökningen har emellertid hittills stannat vid mindre än en tiondels procent per år. Eftersläpningen har gjort att den tidpunkt då man kan räkna med att nå målsättningen flyttas fram år från år. Det har också funnits och finns en stark opinion för att man borde gå litet snabbare fram. I riksdagen har mittenpartierna under flera år förordat en kraftfullare biståndspolitik, men försla gen har regelbundet avvisats av alliansen socialdemokraterna-högern. Jag tror inte att man skall underskatta den opinion som finns ute bland allmänheten och som inte minst SIDA, före detta NIB, varit orsak till. Ungdomens inställning till u-landsfrågorna har manifesterats de senaste dagarna. Ser man detta i samband med talet om vårt välfärdssamhälle tror jag inte att vi har någonting att skryta över. I propositionen 101, som vi nu behandlar, föreslås att enprocentmålet skall uppnås 1974 73. Målsättningen innebär, som herr Dahlén redan framhållit, en höjning med 100 miljoner kronor för instundande budgetår. Även om SIDA, vårt eget biståndsorgan, av kända eller okända skäl inte kan åstadkomma mera, vet vi att vi har möjligheter att via de internationella biståndsorganen hjälpa behövande människor. Mittenpartiernas presenterade förslag syftar till att större delen av ökningen skall gå till internationella organ. Av alla de enorma problem vi ställs inför på det internationella fältet är det väl befolkningssituationen och den hotande livsmedelskrisen som kanske skrämmer allra mest. Redan med nuvarande befolkningstal i u-länderna är tillgången på livsmedel i flera av dessa länder alltför liten. Vad som skall hända fram till sekelskiftet — alltså de närmaste 30 åren — om den nuvarande utvecklingen fortsätter skrämmer mig personligen. År 2000 skulle i så fall jorden befolkas av bortåt dubbelt så många människor som nu, och den helt övervägande delen av den befolkningsökningen kommer att falla på u-länderna. Redan nu är försörjningsgraden inte högre än att en tredjedel av världens befolkning lever i relativ välmåga — och dit får vi väl räkna det rika landet Sverige — en tredjedel lever i ett gränsskikt mellan mättnad och undernäring, och en tredjedel lever i direkt svält. Kommer vi över huvud taget att kunna bemästra den situation som ligger hotande nära framför oss? Alla är väl eniga om att man för att komma till rätta med försörjningssituationen måste söka sig fram på två olika vägar: för det första gäller det att öka livsmedelstillgången och för det andra — som redan framhållits — att försöka dämpa befolkningstillväxten. När det gäller försöken att dämpa befolkningstillväxten är det ett beklagligt faktum att det fortfarande är mycket svårt att konstatera några större framsteg på befolkningsplaneringens område. Men även om vår hjälp är ringa tror jag ändå att vi i samarbete med andra länder inte behöver se alltför mörkt på situationen. Den akuta försörjningssituationen måste angripas både genom åtgärder som ökar u-ländernas egen livsmedelsproduktion och genom tillförsel av livsmedel utifrån. Den på lång sikt viktigaste åtgärden är naturligtvis att med olika medel försöka öka produktionen i u-länderna. Insatser behövs både för att åstadkomma en rationellare produktionsteknik och en effektivare marknadsföring av varorna. Det kan dock vara värt att understryka att produktionsökningen hittills under efterkrigstiden varit procentuellt lika i u-länder och i-länder. I iländerna har detta betytt en ökning av produktionen per capita. Verkligheten för u-länderna däremot är att produktionsökningen där har sackat efter på grund av den befolkningsökning som har skett. Det räcker alltså inte med att begränsa insatserna till att bygga upp en bättre produktionsapparat i u-länderna. Det är dessutom nödvändigt att jordbruksproduktionen i industriländerna i högre utsträckning än nu inriktas på produktion för hjälpsändningar. Många sakkunniga bedömare menar att Indien och även en del mindre länder redan nu skulle ha varit inne i en djupgående hungerkris om man inte haft de stora överskottslagren i USA att tillgå under 1950-talet och början av 1960-talet. Men spannmålslagren i USA och andra viktiga exportländer var störst redan åren 1961—1962. Sedan dess har en allt snabbare avtappning ägt rum. Nu finns i USA inte mer än vad man behöver lagra för beredskapsändamål. Varken i USA eller andra länder borde det därför vara fråga om att bli av med ett besvärligt överskott, utan om att producera mera livsmedel för att genom export till fattiga länder förhindra död, nöd och lidande. Skall dessa ambitioner ha någon framgång erfordras av politiska skäl en internationell lösning. En betydande internationell aktivitet råder också för närvarande på livsmedelsområdet. Vid sommarens möte med FN:s ekonomiska och sociala råd väntas dessa oerhört svåra frågor eventuellt kunna lösas. Centerpartiet och folkpartiet har redan tidigare i år föreslagit att Sverige bör ta initiativ till en fond för multilateral livsmedelshjälp, vilken skulle kunna användas för att för u-ländernas räkning på världsmarknaden göra uppköp ur Ööverskottsproduktionen av livsmedel. Inte heller i år har vi lyckats få socialdemokrater och högermän i utskottet med oss på detta förslag.

Till det som är nytt i årets regeringsförslag till ram för biståndsverksamheten hör förslaget om investeringsgarantier för privata investeringar. Man expedierar därmed en beställning, eftersom riksdagen vid flera tillfällen uttalat sig för att ett system med investeringsgarantier borde införas i Sverige i avvaktan på en internationell lösning. Från centerns sida ansluter vi oss till de allmänna riktlinjer för verksamheten som regeringen föreslagit. Det är bara på en punkt som vi har en avvikande mening. Det är när man föreslår att garantisystemet till en början begränsas till de s.k. huvudmottagarländerna av svenskt bistånd. Staten är säkert inne på en riktig väg när man begränsar sina insatser på fältet till några få länder. Insatserna sker då i koncentrerad form och blir sannolikt mera effektiva. Däremot finns det inget som säger att de svenska privata företag som är etablerade eller vill etablera sig i u-länder arbetar under samma villkor. Det finns såvitt jag kan förstå ingenting som säger att den bästa utvecklingseffekten skulle uppnås genom industriell eller jämförbar verksamhet i just dessa sju länder. Ett grundläggande villkor för att statsmakterna genom investeringsgarantier skall stödja u-landsinvesteringarna bör vara att de kan inordnas i ett lands utvecklingsplan och tjäna landets sociala och ekonomiska framåtskridande. Därutöver krävs naturligtvis att myndigheterna i vederbörande u-land finner att investeringarna är önskvärda och att man ger sitt stöd till dem för att ernå ett fullgott resultat. Andra begränsningar tror jag inte behövs på detta område. Den snäva gränsdragning som föreslagits i propositionen skulle på ett allvarligt sätt begränsa de totala svenska biståndsinsatserna.

Från oppositionspartiernas sida har vi också pekat på andra punkter, där vi tror att en samordning av statliga och privata initiativ skulle vara till gagn. I en reservation till bevillningsutskottets betänkande nr 41 framhåller vi vikten av att skattesystemet här hemma får så dan utformning att svenska investeringar i u-länderna stimuleras. Till stöd för detta ställningstagande har vi bl.a. anfört att FN:s generalförsamling enhälligt rekommenderat regeringarna i de kapitalstarka länderna att vidta åtgärder för att främja strömmen av enskilda investeringar till utvecklingsländerna, t.ex. i form av lättnader i beskattningen. Även andra former av samverkan mellan staten och näringslivet är tänkbara. Det finns ingenting som hindrar att staten och enskilda företag skulle satsa på gemensamma projekt. Detta kan ske i form av paketprojekt, där enskilda företag svarar för vissa delar av projektet och staten genom SIDA för andra delar. En industrianläggning kan kompletteras med en yrkesskola, jordbruksprojekt med förädlingsindustrier OSV. Det är också angeläget att näringslivet får hjälp med att söka lämpliga investeringsobjekt. För detta ändamål har vi föreslagit inrättandet av en »förinvesteringsfond». Inte heller bör man glömma bort de insatser som görs av missionen och andra organisationer. Beträffande dessa delar jag helt de synpunkter som har framförts av såväl herr Dahlén som herr Virgin. Också här är en ökad samverkan med statsmakterna önskvärd. I centerns och folkpartiets gemensamma partimotion ingår bl.a. krav på ett anslag till de frivilliga organisationernas insatser. Detta tror vi skulle vara väl använda pengar, ty de frivilliga organisationerna har redan bevisat att de kan göra goda insatser i dessa länder. Till sist vill jag anföra några ord om biståndsverksamhetens organisation. Jag instämmer i vad som tidigare har sagts på denna punkt. Biståndsarbetet lider otvivelaktigt fortfarande av den relativt starka administrativa splittringen. Förutom SIDA är utrikesdepartementet, finansdepartementet och handelsdepartementet ansvariga instanser i sammanhanget. Biståndspolitiken berör i hög grad våra relationer till andra länder. Därför är det väl också naturligt och riktigt att den läggs under utrikesdepartementet. Det är också nödvändigt, herr talman, om vi ser på vår egen organisation, SIDA, att man anlitar experter såväl för det administrativa och organisatoriska arbetet här hemma som för arbetet ute på fältet.

Det är ju ändå inte meningen med denna verksamhet. Herr talman! Med det anförda kommer jag att yrka bifall till de reservationer som är undertecknade av företrädare för centerpartiet.

Herr talman! Dagens u-landsdebatt sker mot en mycket skrämmande och obehaglig bakgrund, nämligen att de fattiga folken håller på att bli ändå fattigare. U-ländernas situation kännetecknas fortfarande av tilltagande svält, överbefolkning, analfabetism samt också ekonomisk stagnation i flera fall. Det finns anledning erinra om att vi bara för några år sedan trodde att förhållandena ganska snabbt skulle förbättras. I stället har de snarare försämrats. Trots växande hjälpinsatser från industriländernas sida vidgas klyftan mellan rika och fattiga folk. Inte heller u-ländernas ekonomiska situation i allmänhet har förbättrats. Prisutvecklingen på framför allt de råvaror som utgör den tunga posten i uländernas export har varit ofördelaktig — trots de ökade ansträngningar som gjorts för att få till stånd flera långsiktiga handelsavtal med stabilisering av priserna. För u-länderna gäller också att de härigenom har ådragit sig en allt större skuldbörda. Sammantagna ger dessa utvecklings linjer en förfärande bild av världens och människans situation. I Sverige har vi i likhet med flertalet industrialiserade länder — vi är inte ensamma i detta fall — kunnat konstatera hur medvetandet om denna situation ökas. Solidariteten med de fattiga folken och viljan att hjälpa har vuxit sig allt starkare inom bredare och bredare grupper. Inom samtliga demokratiska partier råder också full enighet om att vi måste göra mera för u-länderna och göra det bättre och fortare. Partiernas engagemang i u-hjälpsfrågan uppfattas emellertid av många som klart otillräckligt, framför allt då man kommer så långt att de ekonomiska besluten skall fattas här i riksdagen. Man kräver otåligt att vi på ett mera generöst sätt och snabbare än hittills skall öka de statliga u-hjälpsinsatserna. Denna otålighet är väl förståelig. U-ländernas situation är sådan att alla insatser egentligen alltid kommer att framstå såsom för små. För oss politiker bör dock det växande engagemanget bland allt större grupper för förbättrade ulandsinsatser tjäna som en klar uppfordran. Men lika väsentligt som det är att vi politiker söker infria denna växande opinions vilja till solidaritet med de fattiga folken, lika viktigt är det att vi klargör vissa grundläggande förutsättningar för ökade hjälpinsatser från svensk sida. Det tillhör vår informationsskyldighet. Den främsta av dessa förutsättningar är en stabil ekonomi i vårt eget land. Denna synpunkt har alltför ofta undervärderats. Faran är att en konjunkturnedgång i industriländerna, eller en allmän försvagning av ekonomin med viss punktvis arbetslöshet som följd, snabbt kan leda till ett ökat motstånd mot växande internationella åtaganden. Därför är det så viktigt att den ekonomiska politiken lägger grunden till en snabb och stabil välståndsutveckling, som verkligen kan ge utrymme för växande biståndsinsatser. Det finns folk som blir moraliskt indignerade när man framhåller sambandet mellan Sveriges ekonomiska utveckling och vårt u-landsbistånd. Man utgår i stället från att u-hjälpen endast får vara ett sådant uttryck för internationell solidaritet som inte får blandas ihop med givarländernas — i detta fall i-ländernas — ekonomiska situation. Avståndet mellan givarlandets, t.ex. Sveriges, standard och u-länderna anses under alla omständigheter vara så stort att anslagen och hjälpen till de fattiga länderna inte kan låta sig påverka av någon snäv standardmässig bedömning. Inget kan vara mera kortsynt. En i och för sig önskvärd och riktig ökning av Sveriges u-landsbistånd måste nämligen bygga på en bred opinions uppfattning. All erfarenhet visar att denna opinion är svårare att skapa om vi drabbas av ekonomiska svårigheter med arbetslöshet eller inflation. För att kunna hjälpa och hjälpa mer måste vi därför skapa ökade resurser inom landet, även om det temporärt leder till att avståndet standardmässigt mellan vårt land och u-länderna rent statistiskt sett bibehålles oförändrat. En annan viktig förutsättning — både för u-landsbiståndet som sådant och av hänsyn till opinionen — är att de resurser vi avsätter till utvecklingshjälp verkligen kommer till en effektiv användning, att man satsar på områden där effekten blir den största och att hjälpen inriktas på områden där vi svenskar av traditionell eller institutionell erfarenhet har de bästa förutsättningarna. Jag tror att varje svensk vill ge ett större bidrag under förutsättning att han också vet att hans bidrag kommer till nytta. Från denna synpunkt är det ytterst beklagligt att den socialdemokratiska majoriteten avvisat högerpartiets förslag om ökad forskning kring u-landsproblematiken, om resultatvärdering av varje biståndsprojekt och om inrättande av ett samordningsorgan mellan de biståndsgivande myndigheterna, riksdag, näringsliv, mission och andra humanitära organisationer. Alla förslagen är avsedda att effektivisera u-hjälpen, bredda informationen om hjälpen och därigenom också bredda opinionen för hjälp. SIDA har visserligen gjort åtskilligt för att informera och sprida kunskap om sin verksamhet, men det räcker inte. SIDA behöver hjälp, och den hjälpen avvisas nu av regeringen. Med särskild glädja vill jag konstatera att årets proposition ger intryck av en växande insikt om att u-hjälp inte bara består av statliga och med skattemedel betalda insatser. All aktivitet som ger länderna ett ekonomiskt utbyte och som bidrar till att föra deras utveckling framåt måste beaktas i en realistisk ulandsdebatt. Hur skall man tolka socialdemokraternas sura antydan i utskottet att den privata hjälpen i form av kapitalflöde långt ifrån alltid har en utvecklingsfrämjande effekt för mottagarlandet? Det framgår inte entydigt av ordalydelsen. En läsare får närmast det intrycket att man på den kanten anser att den socialistiska dogmatiska uppfattningen, att strängt taget intet gott kan komma ur enskilda näringsinitiativ, skall avgöra också u-hjälpens inriktning. Sedan länge har u-landsdebatten kretsat kring frågan om biståndets storlek. Högerpartiet har, liksom regeringen, nu framlagt en konkret plan för hur ökningen av det svenska biståndet skall kunna leda fram till detta etappmål. Jag anser det vara av stort värde att man nu lägger fast en plan för ökningen av u-hjälpen. Det är bra att så skett.

Däremot är det ett svaghetstecken, att socialdemokraterna avvisat tanken på att även fastställa en plan för ökning av det privata kapitalflödet till u-länderna, såsom vi i högerpartiet begärt. En lika snabb ökning av denna hjälp som av statsanslagen skulle ge åtskilliga hundratal miljoner kronor i svenskt stöd till u-länderna, på samma gång som det internationella enprocentmålet skulle kunna uppnås flera år tidigare. Det är också ett viktigt steg som tas, när vi nu genomför det system för investeringsgarantier som inte minst vi från högerhåll har efterlyst under många år. Vi hade väl allra helst sett att ett sådant system hade kunnat upprättas på internationell basis. Av allt att döma tycks dock en sådan lösning fortfarande vara mycket avlägsen. I avvaktan på ett samlande internationellt grepp har vi därför från högerhåll under många år påyrkat någon form av ett nationellt uppbyggt investeringsgarantisystem. Jag skall inte gå närmare in på de avvikelser som vi vill ha från det förslag som regeringen har framlagt. Det har herr Virgin redovisat. Jag vill endast på denna punkt konstatera, att vad u-länderna nu behöver är ett ökat kapitalinflöde utan att man samtidigt ådrager dem en ökad skuldsättning. Investeringsgarantisystemet kan på sitt sätt också medverka till detta. Däremot är det med beklagande vi konstaterar, att framstegen på det handelspolitiska området uppenbarligen låter vänta på sig. UNCTAD-mötet i New Delhi, som motsågs med både förhoppningar och farhågor, lyckades inte lösa särskilt många av de intrikata frågor som man hade kommit samman för att diskutera. De flesta frågorna kvarstår olösta, och det fanns onekligen en tendens att skjuta svårigheterna på framtiden. Men kanske bör vi ändå inte vara enbart besvikna på UNCTAD-mötets resultat, ty även om inte många konkreta resultat uppnåddes, gjordes ju en del rätt viktiga framsteg. I-länderna var genomgående, såsom vi har uppfattat det — vi var ju inte där, men handelsminister Lange var där och jag hoppas att han senare lämnar en ingående redogörelse för mötet — mera positiva till u-ländernas önskemål denna gång jämfört med mötet för fyra år sedan. Uppslag, som tidigare framförts och som då avfärdats såsom helt orealistiska, togs ändå upp till behandling denna gång. Men om möjligheterna att uppnå förbättringar på det kommersiella planet ter sig relativt dystra för ögonblicket, gäller det i än högre grad för vårt land att satsa mer på andra former av biståndsverksamhet. Det är i detta sammanhang framför allt en fråga, som jag något vill beröra. Sverige har på familjeplaneringens område haft en ledande ställning egentligen redan före andra världskriget. Det är inte för mycket sagt om man hävdar att vi har varit banbrytande när det gällt att skapa en ökad förståelse för familjeplanering såsom en förutsättning för effektiv u-hjälp i övrigt. Det är väsentligt att våra ansträngningar på detta område verkligen fullföljes och intensifieras. Med nuvarande utvecklingstakt kommer världens befolkningsantal att fördubblas fram till år 2000. Det innebär att jorden då skulle komma att hysa omkring 7 miljarder människor, om nu detta är biologiskt möjligt. Hur allvarlig hela denna problematik är förstår man när det konstateras att även med en tämligen effektiv befolkningsbegränsning kommer jorden år 2000 att rymma omkring 6 miljarder människor; ökningen skulle trots allt bli 2,5 miljarder människor. Mot denna bakgrund kan man inte nog framhålla hur viktigt det är att Sverige också i fortsättningen försöker behålla och om möjligt gärna förstärka den ledande roll vi haft i arbetet på en effektiv familjeplanering. Vi måste också arbeta för att skapa opinion för sådana insatser från de andra biståndsgivande länderna. Det finns alltjämt många som ställer sig avvisande eller tveksamma till insatser på familjeplaneringens område. En svårighet för verksamheten på detta fält har varit att vi saknar ett speciellt planeringsoch forskningsorgan. Tanken på ett familjeplaneringsinstitut har därför vid olika tillfällen förts fram av oss, och även i år aktualiserade högerpartiet den saken i ulandsmotionen. Ett sådant institut skulle bl.a. fungera som rådgivare till SIDA och svara för vetenskapliga och metodologiska frågor. Utskottets långa utläggning om att ett sådant institut inte behövs därför att SIDA arbetar med konsulter och därför att man byggt upp en särskild forskningsoch utbildningsgrupp med nära anknytning till SIDA:s familjeplaneringsenhet, verkar inte övertygande. Och än mindre övertygande blir den när man till sitt försvar åberopar att forskning på området bedrivs i USA. SIDA i all ära, men uppenbarligen kan denna myndighet inte åta sig att lösa allt; uppenbarligen skulle ett särskilt familjeplaneringsinstitut ge större stadga och intensitet åt de familjeplanerande åtgärderna från svensk sida. Särskilt viktig i detta sammanhang är utbildningsverksamheten. Institutet skulle kunna leda och organisera utbildningen både här hemma och bland den inhemska personalen ute på fältet betydligt verksammare än vad som nu är fallet. Vi tror att mycket skulle kunna vinnas om Sverige tog ett initiativ i denna riktning. I själva verket har vi inte tid att sitta ner och vänta på att andra länder skall bli mogna att ta itu med den här problematiken — då är risken att det dröjer för länge. Ett litet land som Sverige har här ett utmärkt tillfälle att prestera en avgörande insats på ett betydelsefullt område. I samband med förslaget om ett svenskt familjeplaneringsinstitut har vi också kommit in på frågan om forskning kring u-landsproblematiken och dess betydelse. Jag tror inte det råder någon som helst tvekan om att den känsla av villrådighet och tveksamhet som fortfarande präglar mycket av u-landsarbetet och de många besvikelser, som tyvärr upplevs i samband med misslyckade projekt, har sin grund i bristfälliga kunskaper på i-ländernas sida. I själva verket kan man nog säga att många forskare i dag tämligen väl vet hur månens baksida ser ut, men det är förbluffande många som vet för litet om människorna, om de kulturmiljöer och den sambhällsstruktur som historiskt och traditionellt råder i olika u-länder. De som har en direkt personlig erfarenhet av praktiskt u-landsarbete brukar kunna dra massor av exempel på hur u-landsprojekt, som sett utmärkta ut på papperet, ändå slagit fel. Varför har de slagit fel? Därför att de som lett projektet saknat tillräckliga kunskaper om förhållandena i u-länderna. Ofta är det inte på det tekniska området som det brister, utan förklaringen till misslyckandena ligger som regel i för oss svåråtkomliga irrationella faktorer i u-ländernas samhällsstruktur. Dessa faktorer kommer man inte åt på annat sätt än genom en effektivare forskning och ett ökat kunskapsinhämtande. I vår motion till årets riksdag har vi därför föreslagit att ett u-landsforskningsinstitut skall inrättas vid något av våra universitet liksom en särskild professur. Det är inte mycket, det är jag helt medveten om, men det är en början och en grund att bygga på när det gäller att i större utsträckning utveckla den akademiska utbildning som behövs för att u-landshjälpen från Sveriges sida skall bli effektiv i fortsättningen. Herr talman! När högerpartiet ställt sig bakom huvuddragen i uppläggningen av den svenska u-hjälpen, innebär det inte att vi över lag accepterar allt vad regeringen föreslagit. Jag har pekat på flera områden där förstärkningar kan göras, och det finns också andra. Men viktigast är att regering och riksdag de kommande åren utnyttjar de möjligheter till ytterligare ökning av både statsanslagen och det privata kapitalflödet som det nu framlagda förslaget förutsätter. Vi har ett ansvar för att den unga opinion, som i den internationella solidaritetens tecken hårdare driver kravet på ökade insatser, får sina önskemål kanaliserade i praktiskt realiserbara förslag. Den uppgiften ligger på statsmakterna, och den uppgiften måste infrias.

Herr talman! Inför varje års debatt i riksdagen om u-landsbiståndet förekommer något av samma stämning som kring en byauktion, även om auktionspubliken inte alltid är särskilt stor — en stämning som inte verkar riktigt väl anpassad till ämnets allvar. Man frågar sig vem som skall bjuda mest och vem som skall bjuda minst. I år är det inte alltför svårt att fastställa vilket parti som bjuder minst. Det är kommunisterna. Det kommunistiska partiets ledning har ju tagit starkt intryck av den s.k. nya vänsterns agitation mot den svenska statens och de internationella organens u-landsbistånd. Därför har man lagt om partiets tidigare krav i fråga om u-hjälpen. I första hand ställer man krav på handelspolitiska förändringar. I andra hand begär man statligt stöd till nationella och sociala = befrielserörelser. Först i tredje hand begär man direkta u-hjälpsanslag som skenbart, men också bara skenbart, ligger över de demokratiska partiernas bud. Låt oss granska dessa krav i tur och ordning. Alla är överens om att vissa åtgärder på handelspolitikens område skulle vara till nytta för åtskilliga u-länder. Men att tillmäta isolerade svenska handelspolitiska åtgärder en större vikt än ett direkt statligt bistånd, det innebär en fundamental felsyn. I ett intressant anförande här i kammaren under remissdebatten påvisade fru Ulla Lindström, som ju står på talarlistan efter mig, att t.o.m. ett totalt avskaffande av Sveriges handelshinder gentemot u-länderna inte skulle innebära mer än en bråkdel av de statliga insatser att betala över skatterna som vi räknar med. Att alltför mycket tala om handelspolitikens betydelse blir lätt en flykt från problemen. Därtill kommer att handelspolitiska lättnader i första hand gynnar de u-länder som har något att bjuda världsmarknaden, däremot inte dem som ligger så långt efter i sin utveckling att de ingenting har att bjuda. Herr Dahlén föreföll i sitt inlägg att också i någon mån falla offer för den här handelspolitiska illusionismen, Jag vet inte om det bakom alla dessa resonemang ligger en viss fruktan för påfrestningen att direkt av skattebetalarna begära ökade insatser till u-hjälpen på längre sikt; om han möjligen tror att man därmed på något sätt kan sopa problemen under mattan. Kommunisternas andra krav på statligt stöd till nationella och sociala frihetsrörelser låter utomordentligt sympatiskt, tills man börjar fundera över vad det i praktiken kan innebära. Om man i och för sig accepterar tanken att vissa politiska förändringar i u-länderna är önskvärda för att u-bjälpen skall bli mer effektiv — och den tanken accepterar alla utom de mest konservativa — har man därmed inte besvarat frågan hur man via den statliga biståndspolitiken skall kunna bidra till sådana förändringar. För enskilda och organisationer är saken i viss mån enklare. De kan lämna bidrag till broderorga nisationer i andra länder i förhoppning om att därmed också medverka till en önskvärd politisk utveckling. För socialdemokratin och fackföreningsrörelsen har det alltid varit naturligt att lämna sådant stöd, vare sig det har gällt förtryckta under kommunistiska eller fascistiska regimer eller i dag rasförtryckets offer. Därför finner vi det också helt naturligt att stödja Andreas Papandreou som kan sägas företräda en nationell och social befrielserörelse. Kommunisterna kan naturligtvis hjälpa kommunister i andra länder. Folkpartiet kan stödja liberala rörelser i u-länderna, i den mån sådana står att finna. Det går också bra att samla pengar till FNL. Situationen blir en helt annan när det gäller statens möjligheter. Det är en grundläggande regel för den internationella samlevnaden att umgänget staterna emellan sker mellan staternas regeringar. Det må vara goda eller onda regeringar, effektiva eller mindre effektiva. Vill man inte ha för mycket att göra med en regering som man ogillar kan man i viss utsträckning minska sina förbindelser med den, men de internationella reglerna tillåter inte en stats regering att direkt stödja en annan regerings motståndare inom landet. Det kallas inblandning i en annan stats angelägenheter. Alternativet till respekt för dessa regler är internationell anarki och hot om krig. Internationella organ som FN har i någon mån uppluckrat dessa gamla regler för egen del. Stormakterna överträder dem i praktiken alltför ofta, men en ensam småstat kan inte kosta på sig att göra det. Uppträder man i ett fall som stödjare av en upprorsrörelse i ett land utsätter man sig för misstanken att också vara det i andra fall. Kommunisterna skulle antagligen inte uppskatta om Sverige kunde misstänkas att med statsmedel stödja subversiva rörelser i Östeuropa. Om man hyser förtroende till vår kloka socialdemokratiska regering och dess val av ideologiska bundsförvanter i andra länder, bör man betänka att det inte är alldeles givet att vi för all framtid kommer att ha en socialdemokratisk regering här i landet. Om man godtar principen att staten skall kunna ge bidrag till politiska rörelser i andra länder, öppnar man ju också vägen för en borgerlig regering att stödja konservativa rörelser i olika delar av världen. Även om man skulle bortse från de folkrättsliga förpliktelserna, vilket man alltså inte kan göra, blir saken ändå inte så mycket enklare. Vilka krafter i u-länderna skall man stödja? Lägg märke till att dessa länder praktiskt taget utan undantag har små privilegierade grupper vid makten medan den stora massan saknar ett reellt inflytande. Det gäller tämligen oberoende av regimens ideologiska etikett. Kommunistiska revolutioner leder vanligen till uppkomsten av nya privilegiesamhällen. Lägg vidare märke till att nästan alla politiska rörelser och grupper i dessa länder betraktar sig själva som nationella och sociala frihetsrörelser. Vilka skall man då välja? Politiska rörelser i vårt eget land kan välja dem som de känner mest samhörighet med, men hur skall den svenska staten välja? Skall den i Indien välja det regerande kongresspartiets vänsterflygel som tycks ha viss vilja till radikala förändringar? Skall den välja något av de socialistiska oppositionspartierna eller någon av de två kommunistiska fraktioner som bittert bekämpar varandra? Hur skall man göra i Burma, generalsekreterare U Thants hemland? Skall man välja militärregimen som betecknar sig själv som socialistisk, någon av de två kommunistiska gerillarörelserna i landet eller de demokratiska socialister som har blivit ställda på undantag? Skall man i Indonesien välja kommunisterna, som förföljs av militärregimen, eller de radikala demokrater som förföljdes av Sukarno och alltjämt inte får framträda i frihet? Och hur skall man göra på Kuba? Skall man satsa på Castro, på de gamla kommu nister som Castro kastat i fängelse eller på de demokrater som hjälpte Castro till segern och sedan blev besvikna på honom? Skall man i Bolivia, den nya vänsterns experimentfält, anknyta till de små grupper som till äventyrs vill föra Che Guevaras verk vidare eller till de starka politiska grupper som före den senaste militärkuppen hade genomfört viktiga strukturförändringar i det bolivianska samhället? Exempellistan kunde bli hur lång som helst. En stat kan i sin biståndspolitik försöka arbeta utifrån sina politiska preferenser genom att som mottagarländer utvälja sådana, där den politiska ledningens idéer förefaller sympatiska, eller där man hoppas på att framstegsvänliga krafter skall göra sig gällande. Det har i viss mån sin tillämpning på valet av Tanzania som mottagarland. Man kan också säga att det från den synpunkten på sin tid kanske hade varit klokare att inte välja Etiopien. Men också här är möjligheterna starkt begränsade och osäkra. Man kan vidare försöka att anknyta vissa biståndsprojekt till krav eller önskemål om vissa jordreformer, vilket sker i viss utsträckning med den svenska hjälpen till Etiopien. Man kan också inom folkrättens ram ge humanitär hjälp till flyktingar som är medlemmar i organisationer med vilkas målsättningar man sympatiserar. Det sker också i stor utsträckning inom den svenska biståndspolitiken. I detta sammanhang kan noteras att Sverige, när det gäller flyktingar från områden i södra Afrika, intar en absolut särställning, som ofta dras fram av företrädare för dessa organisationer. I en folkpartistisk motion föreslås att man skall binda sig för tanken på en viss typ av institut för rhodesianska flyktingar. Man vill tydligen påtvinga afrikanska stater just denna lösning. Detta är ett uttryck för en naiv förmyndarmentalitet, som utskottets majoritet inte velat ansluta sig till. Nog om detta, vi är väl allesammans överens om att den kommunistiska vägen att generellt stödja nationella och sociala frihetsrörelser med statliga medel är oframkomlig. Det är fråga om en check utan täckning. Vi kommer sedan till kommunisternas krav vad gäller biståndsverksamhetens omfattning och inriktning. Kommunisterna reser motstånd mot en hel rad av de biståndsreformer som Sverige nu tilllämpar. Bistånd till familjeplanering förklaras vara av underordnad betydelse och tjäna som social stötdämpare. Vi andra inom de demokratiska partierna är ense om familjeplaneringens värde. När högern har en särmening om ett familjeplaneringsinstitut, gäller det bara en rent praktisk organisationsfråga. Skall vi följa kommunisterna, får vi stryka vårt nuvarande familjeplaneringsprogram. Kommunisterna vänder sig emot de internationella kapitalinsatsernas dominans i de multilaterala biståndsorganisationerna, möjligen med undantag för UNESCO och någon till. Sveriges bidrag till världsbanken och IDA måste alltså utgå. Man säger att huvuddelen av Sveriges bilaterala bistånd går till länder med utvecklingsfrämmande oligarkier och militärdiktaturer. I kommunistisk terminologi måste det gälla Etiopien, Indien, Pakistan, Kenya, Sudan och Tunisien. Då får vi väl lägga ned verksamheten i dessa länder och ge oss ut på jakt efter nya mottagarländer. Kommunisterna vill att vi skall koncentrera oss på vad de kallar de socialistiska låginkomstländerna och till andra antiimperialistiska regimer. Vilka länder som avses är inte riktigt klart. Sverige har ju redan lovat att hjälpa Vietnam när striderna slutat, och det är glädjande att, när man läser uttalanden och reservationer i utlåtandet, se att speciellt Yngve Holmbergs parti stöder socialdemokratin i dess vilja att hjälpa Vietnam efter fredsslutet. måhända Kuba. Men vilka praktiska erfarenheter skulle vi delge Kuba i ett biståndssamarbete? Det får vi inte veta. Antiimperialistiska regimer är ett ännu mer bekymmersamt begrepp. För några år sedan passade väl den kommunistiska terminologin på länder såsom Ghana, Indonesien eller Kongo Brazzaville men knappast i dag. Skall vi då avbryta bistånd till ett land, när det får en regim, som inte passar kommunisterna? Med kommunisternas många reservationer och invändningar mot den svenska biståndspolitikens nuvarande utformning måste det ju bli en ytterst smal geografisk bas för våra bilaterala insatser. Samtidigt skall man tydligen planera för nya insatser i de enstaka länder som passar för kommunisterna. Den planeringen skall ske jämsides med att vi skall höja det totala u-landsbiståndet till en procent av bruttonationalprodukten inom tre år. Det är naturligtvis inte allvarligt menat. Kommunisterna kan i praktiken bara bjuda mycket obetydlig hjälp till u-länderna. Vad de bjuder är stenar i stället för bröd. Låt oss lämna den ödsliga steriliteten i kommunisternas u-landsprogram. Vi har sedan de borgerliga partierna. Jag tror för min del att de borgerliga partierna liksom socialdemokraterna är intresserade av en ökad u-hjälp efter de linjer som vi hittills har följt. Så långt finns det inga allvarliga meningsskillnader. Mittenpartierna har visserligen lagt sig ett stycke över regeringens bud i fråga om nästa budgetårs anslag till uländerna, medan högern är litet försiktigare. Mittenpartisterna säger sig också vilja uppnå det av alla omfattade enprocentmålet något snabbare än vad regeringen har vågat utlova. Men, herr talman, allt detta har huvudsakligen akademiskt intresse. Tanken är ju att de tre borgerliga partierna gemensamt skall besegra socialdemokratin i årets val och sedan bilda en trepartiregering. Då börjar livets all var! Med herr Holmberg som finansminister får mittenpartierna anledning att plocka fram de brasklappar som är knutna till deras överbud. Regeringen har tydligen försökt att göra en avvägning av den sannolika utvecklingen av statens inkomster under de närmaste åren, när den har lagt fast sitt u-hjälpsprogram. En borgerlig regering måste naturligtvis göra detsamma. Vi vet inte vilken reformverksamhet en sådan regering skulle bromsa eller vilka nya skatter den skulle vilja ta ut för att ge utrymme åt en snabbare ökning av uhjälpen. Mittenpartierna vet det säkert inte heller. Bara om mittenpartierna i den kommande valrörelsen gör det till en huvudanklagelse mot den socialdemokratiska regeringen, att den inte ökar skatterna i tillräckligt snabb takt för att möjliggöra ett väsentligt större u-landsbistånd, blir det anledning att tro att det här finns någon väsentlig skillnad i värdering mellan partierna. Däremot finns en annan sorts skillnad i värdering. De borgerliga har reserverat sig mot utskottsmajoriteten på en serie specialpunkter. Gemensamt för dessa reservationer är att de återspeglar en betydligt större iver att sammankoppla det svenska u-landsbiståndet med svenska affärsintressen än vad majoriteten finner motiverat. Vi är inte så puritanska att vi avvisar varje samordning av statliga och privata insatser, och särskilt när u-länderna själva önskar en sådan samordning finns det givetvis skäl att lyssna. Men det ligger en fara i att bli så engagerad för svenska företags speciella intressen i u-länderna att man förutsätter att det som gagnar dem också alltid gagnar u-länderna. Det påminner litet grand om den amerikanske försvarsministern Charles Wilson, som hade varit chef för General Motors och menade att det som är bra för General Motors är bra för Förenta staterna. I dagens debatt har det förekommit enstaka uttalanden, som kanske inte har gått fullt så långt som försvarsminister Wilsons men som ändå har haft litet generaliserande karaktär av att svenska privata investeringar i u-länderna självklart och under alla förhållanden innebär en tillgång. På den socialdemokratiska sidan är vi inte motståndare till att man i enskilda fall prövar s.k. paketbistånd, dvs. en samordning av statligt och privat bistånd. Men vi vill inte binda oss för någon väsenlig ökning av just den biståndsformen. Vi tror visst att studier för investeringar kan vara nyttiga, men vi vill se upp med förslag i den riktningen som kan innebära att svenska företag helt enkelt befrias från utgifter som de annars naturligt fått bära. Vi är en smula bekymrade när de borgerliga, speciellt mittenpartierna, i samband med frågan om bidrag till den interamerikanska utvecklingsbanken visar sig benägna att i praktiken acceptera bundet bistånd — en bundenhet till vissa leverantörer — en biståndsform som ofta visar sig dyrbar och dålig för u-länderna. Vi har ju inte kunnat undgå att observera att bundet bistånd är särskilt populärt i borgerligt styrda länder. Vi har svårt att riktigt uppskatta tanken på ett institut för marknadsplanering förlagt till Sverige, när man på multilateral väg kan lämna den experthjälp som behövs i det avseendet. Och sedan förvånas vi något av de borgerligas överbetoning av investeringsgarantiernas betydelse. Detta är nämligen ingen riktigt stor fråga. Erfarenheterna från andra länder tyder inte på att sådana garantier medför någon radikal ökning av privata investeringar i u-länder — avgörande därvidlag är snarare den allmänna stabiliteten i u-länderna själva och den totala tillgången på riskvilligt kapital. När de borgerliga blåser upp frågans betydelse frambesvärjer de i sin tur en kritik som ofta är lika överdriven. Utskottsmajoriteten har funnit regeringens förslag fullt acceptabelt men väntar sig inte att det skall ha några märkvärdiga följder. Vi menar att man måste göra olika förbehåll, bl.a. utrikespolitiska, i fråga om garantisystemets utnyttjande. Och visst hade man kunnat tänka sig en något annan prioritetsordning än regeringens förslag innebär. Men när systemet redan i utgångsläget kommer att täcka länder med ungefär hälften av befolkningen i den tredje världen bör det väl ges tillräckligt utrymme för prövning av systemets effektivitet. Frågan om biståndspolitikens inriktning spökar också i de borgerligas synpunkter på biståndets administration. Förra året var hela utskottet alldeles otroligt SIDA-vänligt. Nu andas minoritetens yttranden en misstro mot SIDA. Tydligen siktar man till att SIDA helt skall absorberas av utrikesförvaltningen. Ja, många synpunkter kan läggas på det problemet, och personligen tror jag att en successiv integration av SIDA och UD med tiden blir angelägen. Utskottsmajoriteten är också öppen för sådana möjligheter. Men i dagens läge kan det ha sina sidor att lägga biståndspolitikens administration helt i utrikesförvaltningens händer. Man bör komma ihåg att den förvaltningens personal har blivit fostrad att i största möjliga grad tillvarata svenska handelspolitiska intressen. Samtidigt är biståndspolitikens problem för många en ny materia. Det finns inget skäl att kritisera vederbörande för deras starka inriktning just på kommersiella aspekter — det är deras skyldighet att anlägga sådana synpunkter — men nog kan det i konkreta fall uppstå målkonflikter om en svensk ambassadör skall hävda svenska kommersiella intressen och samtidigt pröva om ett visst projekt i sin utformning speciellt gagnar u-landets intressen. Jag vill inte påstå att det problemet är olösligt, men det ger verkligen anledning till funderingar. De borgerliga förefaller inte riktigt medvetna om detta dilemma — och kanske upplever man det inte som ett dilemma. Det är väl i så fall liksom de borgerligas ställningstagan den i andra detaljfrågor uttryck för deras allmänna åskådning, att den svenska staten i alla sammanhang bör vara snällare mot de svenska företagen och deras ägare, att det i princip är klokt och förståndigt att bädda svenska företag och svenska företagare i bomull. Det gäller ju skattepolitiken, kreditpolitiken, den allmänna ekonomiska politiken, bostadspolitiken och nu också u-landspolitiken. I själva verket tycks det bli den röda tråden i deras förkunnelse inför årets val.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

Herr talman! Det skulle finnas en hel del att diskutera i herr Björks anförande, men eftersom han till stor del svävade ut över områden som inte är helt centrala i dagens debatt, skall jag bara ta upp en del av frågorna. Herr Björk sade att det måste vara en handelspolitisk illusion att tro att lättnader i handelspolitiken skulle komma att spela en mycket stor roll för möjligheten att hjälpa de fattiga folken. Jag tror emellertid att det är herr Björk som inte riktigt tänkt sig in i situationen i fråga. När vi får industrialiserade u-länder och dessa kommer att konkurrera på den svenska marknaden, tror herr Björk då att det kan ske utan att det uppstår svårigheter för det svenska näringslivet? Det är alldeles uppenbart att det blir svårigheter! Därför har vi också sagt att man inte ensidigt kan göra stora handelspolitiska eftergifter från svensk sida och även om de rika länderna gemensamt kommer att göra eftergifter blir det likväl påfrestningar. Det förmodar jag att herr Björk inser. Sedan talade herr Björk om frihetssträvandena ute i världen och rörde sig då helst på områden som låg långt borta från det konkreta förslag som mittenpartierna lagt fram. Herr Björk sade att mittenpartierna är naiva och menade att vi vill binda de afrikanska staterna för att bygga upp ett institut för rhodesiska flyktingar. Jag skall inte diskutera vad herr Björk är, om han är naiv eller vad det beror på att han yttrar sig på det sättet. Försök att läsa både motionen och reservationen en gång till! Då får herr Björk se att vårt förslag innebär för det första att vi konkret bör anslå två miljoner kronor till rhodesiska flyktingar och för det andra att vi bör diskutera huruvida vi — precis som vi stöder flyktingar från Mocambique — skall stödja ett institut för frihetsrörelsen i Rhodesia. Det är detta frågan gäller. Men det är klart att det är bra att tala om andra saker, när det finns ett konkret förslag som man inte vill stödja om att stödja de afrikaner som är tvungna att fly från Rhodesia! Jag förstår herr Björk, men argumenteringen var högst besynnerlig. Vidare vill jag ta upp frågan om det som herr Björk påstod är gemensamt för praktiskt taget alla reservationerna, nämligen att man ville koppla ihop »svenska affärsintressen» med biståndsverksamheten. Det var alltså herr Björk inte intresserad av. Det är emellertid mycket intressant att se hur LO bedömer denna fråga — jag var inne på det i mitt tidigare anförande i debatten. LO säger rent ut i sitt remissyttrande över frågan om svenska investeringsgarantier att privata intressen och uländernas intressen ej behöver stå i strid mot varandra utan i stor utsträckning bör kunna förenas. Det är en helt annan anda som talar ur det uttalandet än vad herr Björk nyss gav uttryck åt. Herr Björks uttalande var ju ett enda utsående av misstro — att privata svenska intressen är i princip något skumt, något som man måste vara på sin vakt mot. LO har en annan inställning och förstår att det även ur de anställdas synpunkt är av stor vikt att svenska företag kan bedriva verksamhet i u-länderna, vilka, som vi verkligen hoppas, inte bara skall förbli fattiga utan bli välmående som vårt eget land. Jag trodde att det skulle vara rätt uppenbart för alla att det är ett intresse även för de svenska arbetsmarknadsorganisationerna att vi har kontakter där. Men här skiljer sig alltså herr Björks uppfattning från LO:s, och det är något som man kan notera med intresse från denna debatt. När vi i Sverige talar om lokaliseringspolitik och anser att vi måste göra en insats i en bygd därför att det visar sig att befolkningen har det svårt, vad gör vi då? Vi säger att det är nödvändigt att försöka lokalisera några nya former av företag, och vi stöder dessa företag. Vad är det som vi anser vara nödvändigt för u-länderna? Det är att det verkligen växer upp ett näringsliv med industri och handel. Det är alltså precis på samma sätt där, och det trodde jag att herr Björk höll med om. Vem är det då som skall göra detta? Tjänstemännen i SIDA i all ära, men jag trodde att det var en allmänt omfattad mening att det kanske inte är just de som är de bästa experterna på att hjälpa till att starta företag i u-länderna. Den logiska slutsatsen av herr Björks resonemang måste vara att han anser dessa tjänstemän vara lämpligast för detta. Vi tror att folk som vet hur man skall starta och sköta företag duger mycket bättre till det än personer som inte är €experter. Herr Björk började med att tala om att han hade en känsla av att man gick till en u-landsdebatt som till en byauktion. Han sade att frågan är vem som skall bjuda mest. Tänk om herr Björk i stället hade funderat ett ögonblick på sitt eget och sitt partis förflutna och frågat: Vem är det som verkligen i dagens situation sviker sina vallöften? Socialdemokraterna lovade att u-landspolitiken skulle bli ett av de viktigaste inslagen under 1960-talet. Herr Björk! Det har inte blivit så. Vem beror det på? Det beror på socialdemokraterna.

Herr talman! Herr Björk talade litet hånfullt om de borgerliga talesmän vilka hade yttrat sig om de privata investeringarna som om dessa självfallet skulle vara en tillgång. Jag uttryckte mig kanske inte i de ordalagen, men jag vill gärna erkänna att jag i princip sade någonting liknande. Jag tycker nämligen att privata investeringar självklart är en tillgång i u-länderna under förutsättning att investeringarna är sunda — och det måste man givetvis se till att de blir. Jag vill gärna instämma i det som herr Dahlén sade när han pekade på den verksamhet som bedrivs i varenda länsledning, i varenda kommun i Sveriges land, där man försöker att till sig knyta nya, sunda företag och betraktar dem som en självklar tillgång. Vad finns det för skäl att anlägga andra synpunkter när det gäller u-ländernas problem? Våra förslag gäller verkligen inte, som herr Björk uttryckte det, en inpackning av företagsamheten i bomull. Vi har t.ex. inte opponerat oss mot den ganska betydande självrisk på 10 procent som investeringsgarantierna skall innebära. Vad vi vill är att de krafter i samhällsutvecklingen som visat sig vara så gynnsamma för vår egen utveckling skall kanaliseras också till de länder vilkas utveckling vi vill främja.

Herr talman! Herr Björks anförande var intressant ur många synpunkter, därför att om man satt och antecknade fick man mest nedtecknat åtskilliga dogmatiska föreställningar som herr Björk tydligen grundade sin uppfatt ning på. Jag kan förstå det, eftersom herr Björk närmast presterade en innanläsning, en socialistisk renlärighet, en herr Björks lilla u-bok för hur uhjälpen skall utformas i framtiden. Däremot kan jag inte finna att herr Björks anförande innefattade något konstruktivt. Anförandet var en kritik mot vad herr Björk ansåg vara de borgerligas uppfattning, utan att ge något alternativ till den socialdemokratiska uppfattningen när det gällde att vidareutveckla u-hjälpen. Låt mig ta upp en fråga som verkligen förvånar mig. Det gäller familjeplaneringen. Herr Björk säger att samtliga demokratiska partier är ense om att familjeplaneringen bör stödjas. På den punkten kan vi vara överens. Så tillägger herr Björk att bara högern hade en reservation på denna punkt, men det är ännu mera en institutionell fråga. Först och främst var det inte bara högerpartiet som hade avgivit en reservation i detta avseende, utan även herr Ullsten anslöt sig till denna reservation. Jag vet inte om herr Ullstens uttalande — herr Ullsten sitter inte i denna kammare är ett uttryck för den unga folkpartiuppfattningen och om även herr Ahlmark kommer att ansluta sig till den uppfattningen. Det är möjligt att det är fråga om en generationsmotsättning inom folkpartiet. Det är en sak som folkpartiet får klara upp.

Jag tror därför att det är mycket farligt att — som herr Björk har gjort — försöka nedvärdera olika institutionella frågor, som herr Björk kallar det. Vi inom högerpartiet har tagit upp en del andra frågor av denna karaktär, frågor som vi menar kommer att på lång sikt slå igenom beträffande u-hjälpen. Det gäller vårt krav på ett samordningsorgan mellan de statliga myndigheterna, näringslivet, missionen och de ideella organisationerna i vad avser utformning och uppföljning av olika uhjälpsprojekt. Det är också ett led i vår strävan att sprida kunskap och fördjupa kunskapen om u-hjälpsfrågorna. Detsamma gäller det i högerpartiets partimotion framförda förslaget om att man vid universiteten skall inrätta någon institution som ägnar sig åt uhjälpsfrågor och till denna knyta en särskild professur som så småningom kan utvecklas till en bredare institution för utbildning av akademiker i uhjälpsfrågorna.

Herr talman! Det intressanta med att diskutera med herr Dahlén är att man skulle kunna använda nästan hur mycket tid som helst för att klara upp alla de missförstånd som hans inlägg så gärna bygger på. Tyvärr har jag inte hur mycket tid som helst, och därför får jag försöka klara upp saken ganska hastigt. Jag har ingalunda förnekat att handelspolitiken spelar en stor roll. Jag har tvärtom hävdat den synpunkten inom mitt eget parti. Däremot har jag vänt mig mot illusionstänkandet att isolerade svenska handelspolitiska insatser skulle kunna spela en väsentligt större roll än våra direkta biståndsinsatser. Jag har också uttalat en viss varning för överskattning av handelspolitiska åtgärder gentemot u-länder som inte har något att bjuda marknaden. Man får kanske också tänka på prioriteter i tiden. För att u-länderna skall spela en stor roll på världsmarknaden och för att världsmarknadens organisation skall få en mera avgörande betydelse för dem krävs primärt att deras egen produktionsapparat utvecklas. Det är klart att det finns ett växelspel, men man skall inte försöka blanda bort korten och skjuta fram handelspolitiken framför allt annat. När jag kritiserade folkpartiets propå om ett Rhodesia-institut, talade jag om en naiv förmyndarmentalitet, och jag borde kanske förklara detta uttalande ytterligare. Jag har haft en del att göra med afrikanska politiker, och jag vet att de är utomordentligt känsliga personer. Jag tror att man måste respektera deras känslighet. Jag vet också att det är en ömtålig fråga för afrikanska regeringar hur de skall ställa sig till olika flyktinggrupper från södra Afrika. Jag finner det därför utomordentligt olämpligt av det avlägsna Sveriges regering att på något sätt försöka komma med pekpinnar till dessa afrikanska regeringar om hur de skall handlägga de här mycket speciella, i och för sig mycket viktiga och intressanta problemen. Parallellen med Mocambique-institutet i Tanzania håller inte, ty detta institut kom till på afrikanskt initiativ, och sedan satte vi in vårt bistånd. Här menar folkpartiet att vi skall gå motsatt väg. Det tycker inte utskottsmajoriteten att man skall göra. Herr Yngve Holmberg uttrycker en viss förvåning om jag förstår honom rätt, eller triumf — jag vet inte vilken känsla det var — över att även herrar Ahlmark och Ullsten kommer att ansluta sig till hans propå om ett familjeplaneringsinstitut. Herr Holmberg tycker att jag är så hätsk — och det kanske jag är. Det är kanske elakt av mig om jag säger att det finns måhända något gemensamt mellan herr Yngve Holmberg och herrar Ahlmark och Ullsten. De kanske har ett visst modernt sinne för vad som gör sig som slagord på läktarna. Det är klart att om vi andra »gråsossar» och »gråliberaler» och vad vi kan vara säger att det är en praktisk organisationsfråga, så blir det inte lika spännande. Det ligger inte riktigt så till att det skulle vara en så god idé att sätta i gång ett sådant institut. Det sker en expansion på detta område. Men jag råkar liksom herr Holmberg ha vissa kontakter med problematiken, och jag vet att det förekommit svårigheter att tillsätta vissa vetenskapliga tjänster med tillräckligt kvalificerat folk. Om vi inte har tillräckligt kvalificerade människor kan man göra vissa invändningar mot att i dag binda sig för en stor institutapparat. Till herr Dahléns missförstånd hör att det skulle föreligga någon principiell skillnad mellan min och LO:s syn på privata investeringar i u-länderna. Han citerar ett LO-uttalande om att sådana privata insatser inte behöver stå i strid med u-landets intressen — eller hur det nu var formulerat. Men jag sade ju precis detsamma. Vad jag vände mig mot var den dogmatiska tron på att privata investeringar under alla omständigheter är en tillgång för enskilda u-länder. Jag kritiserade samtidigt energiskt kommunisternas dogmatiska föreställningar där det bl.a. ingår att privata investeringar över huvud taget skall förhindras. Jag är liksom andra socialdemokrater fullt medveten om att u-länderna behöver både det ena och det andra. De behöver stora statliga investeringar, de behöver även privata investeringar. De, likaväl som vi, kan nog må bra av blandekonomi. Men vi menar att man ändå måste se upp med detta. Det finns en gräns, det måste bli en avvägning från fall till fall om vilka privata investeringar som är nyttiga. Jag har tillbringat en stor del av de senaste dagarna med att studera delar av Gunnar Myrdals stora verk om Asien. Han är i och för sig positiv till privata investeringar i u-länderna, men det finns ett ganska intressant avsnitt där han kritiserar den här i landet mycket vanliga föreställningen att varje industriinvestering i ett u-land skulle ha något slags stark spridningseffekt i det kringliggande samhället. Erfarenheter från åtskilliga u-länder tyder tvärtom på att den spridningseffekten kan vara ytterst obetydlig och att alltså utvecklingseffekten över huvud taget inte är så mycket att tala om.

Herr talman! Herr Björk börjar att mattas i sin intensitet på en rad punkter, och då närmar vi oss givetvis varandra. Beträffande <handelspolitiken skall jag bara hänvisa till vad jag sade i mitt första anförande. Det är kanske möjligt att herr Björks nya tonfall närmare kan sammanfalla med vad jag hade att säga. Vidare sade herr Björk någonting om att »ni visar naiv förmyndarmentalitet då ni skall föreskriva afrikanska regeringar vad de skall göra». Men, herr Björk, läs vad som står i reservationen! Vi föreslår där att riksdagen skall förklara för regeringen att om man från afrikansk sida vill ha ett sådant institut bör regeringen vara positiv till diskussioner om detta. Vi har inte föreslagit att den svenska regeringen skall skicka sändebud till de afrikanska regeringarna för att säga till dem att inrätta ett sådant institut. Detta sätt att argumentera är att ställa all vettig diskussion åt sidan och påstå någonting helt annat än vad som sagts. Men ett sådant förfaringssätt passar tydligen herr Björk, och då går det tyvärr också i första kammaren att föra en sådan debatt. Herr Björk förklarade - att det inte finns någon principiell skillnad mellan hans och LO:s uppfattningar om Pprivata investeringar i u-länderna. Det är mycket möjligt, men i så fall förstår jag inte en stor del av herr Björks första anförande. Detta måste givetvis bero på att min fattningsförmåga är synnerligen svag i det sammanhanget och att jag har lättare att förstå när LO säger att privata u-landsinvesteringar och u-ländernas intressen bör kunna förenas. Det är ett språk som jag förstår. Men enligt herr Björk kopplar vi, som ju för samma språk som LO på den här punkten, ensidigt ihop svenska affärsintressen — hör vilket fult ord alltså! — med u-landsinvesteringar. Det språket har jag mycket svårt att uppfatta som mitt eget, och inte heller kan jag uppfatta det som ett utiryck för LO:s inställning och absolut inte, herr Björk, som en uppfattning hos regeringarna i u-länderna. Vad dessa regeringar önskar är att näringslivet skall etablera sig i u-länderna. Ty där förstår man även om herr Björk inte förstår det — att experter på att bygga upp ett näringsliv skaffar man i regel inte från statliga ämbetsverk. Det skall vara folk som kan sin sak. Men om herr Björk i nästa replik vill retirera även på den här punkten kan vi närma oss varandra ännu mera.

Herr talman! Vad som gör det så angenämt att diskutera med herr Björk är att han inte höjer rösten, Han har visserligen sarkastiska och ironiska formuleringar men låter det bli vid detta. Å andra sidan står emot detta mitt konstaterande herr Björks uttalande om att han kände en viss hätskhet gentemot de borgerliga partierna och kanske framför allt gentemot högerpartiet när det gäller u-landshjälpen. Ja, låt oss då konstatera att högerpartiet har i stort sett stött socialdemokraterna beträffande det statliga bidraget under förutsättning att detta ytterligare kan ökas om så befinnes nödvändigt och riktigt, och att vi dessutom vill ha en ökning av det privata kapitalflödet. Men kvar står ändå att de borgerliga partierna på väsentliga punkter gemen samt är kritiska mot regeringens förslag. Detta mitt konstaterande förtas inte av herr Björks påstående att »gråsossarna» och »gråliberalerna» nu har bildat en ny koalition när det gäller u-landshjälpen. Det är en sak som vi inom högerpartiet inte lägger oss i. När det sedan gäller familjeplaneringsinstitutet så tog herr Björk upp en mycket väsentlig fråga. Han sade att det har visat sig vara svårt att skaffa kvalitativt riktiga och lämpliga personer till att bära upp ett familjeplaneringsinstitut. Det skall vara högt utbildade människor som förstår sig på de speciella förhållanden som råder i u-länderna.

Detta är alltså ett exempel på att vi inom högerpartiet har ett mera långsiktigt perspektiv på u-hjälpen än det som har kommit fram genom herr Björks anförande.

Herr talman! Det börjar bli en aning gåtfullt vad som egentligen skiljer utskottsmajoriteten och folkpartiet i fråga om detta Rhodesiainstitut. Nu låter det på herr Dahlén så, att om de afrikanska regeringarna skapar ett sådant här institut, bör vi vara beredda att hjälpa dem. Utskottsmajoriteten säger i princip alldeles detsamma, att vi anser att Kungl. Maj:t bör ställa sig positiv till de idéer och önskemål som kan komma fram på detta område. Vidare talar herr Dahlén om mina nya tonfall när det gäller handelspolitiken. Ja, det är möjligt att jag modu lerar rösten på litet olika sätt i mina inlägg. Men faktum är att jag har sagt exakt samma sak varje gång jag varit uppe i denna talarstol. Får jag lov att ännu en gång läsa upp vad jag sade i mitt första inlägg som upprörde herr Dahlén så mycket. Jag sade att vi inte är så puritanska att vi avvisar varje samordning av statliga och privata insatser. Det var alltså ett avvisande av kommunisternas dogmatik. Särskilt när u-länderna själva önskar en sådan samordning finns det skäl att lyssna, men det ligger en fara i att bli så engagerad för svenska företags speciella intressen i u-länder att man förutsätter att det som gagnar de förra också alltid gagnar: u-länderna. Den huvudtanken har jag sedan varierat i några omgångar. Jag avvisar alltså å ena sidan den kommmunistiska dogmatiken att alla privata investeringar i u-länderna är av djävulen: Jag avvisar å andra sidan också den naiva uppfattningen att alla privata in-" vesteringar i u-länder kan förutsättas vara till nytta. Jag beklagar att herr Holmberg börjar missuppfatta mig nästan lika flitigt som herr Dahlén gör: Herr Holmberg har för sig att jag uttryckt något slags hätskhet mot högern. Det vare mig fjärran. Det var herr Holmberg som i sitt första inlägg påstod att jag hade varit hätsk. Jag kanske inte gjorde några direkta invändningar, men jag instämde ju inte heller i detta uttalande. Frågan om familjeplaneringsinstitutet kunde vi naturligtvis diskutera länge under kammarens fascinerande intresse. Den här tanken var populär tidigare. Sedan har SIDA:s styrelse, som ju är sammansatt av representanter för alla möjliga grupper, grubblat på detta. Olika experter har tittat på saken, och man har alliså kommit fram till uppfattningen att det tills vidare inte är. någon särskilt praktisk tanke. Vi har ju i SIDA:s styrelse ett samordningsorgan av den typ som högern anser det nödvändigt att skriva en särskild reservation om, Men inom SIDA finns det inte någon entusiasm för saken. Då skall alltså riksdagen låta sig övertygas av den entusiastiske herr Holmberg om att det nog ändå är en mycket god idé. Det är klart att han kan övertyga herr Ahlmark och herr Ullsten. Det är inte särskilt svårt. Vi andra kanske är mera tveksamma.

..Herr talman! När man sitter och lyssnar på de här replikskiftningarna frestas man nästan att fråga: Vad strider de över huvud taget om? Herr Björk och herr Dahlén tycks sitta på samma stol för närvarande. Om man läser såväl utskottsutlåtanden. som reservationer — och så redbar tycker jag att man skall vara så finner man att det skiljer i tid på ett år — eller hur, herr Björk? — plus de här små detaljerna som herr Björk tycks vilja göra till en stor sak. Men även dessa frågor kanske löser sig med tiden. En sak, herr talman, som jag förundrade mig över var att herr Holmberg och herr Björk talar om hätskhet. Varför gör ni det herr Björk? Ni står ju över huvud taget på samma linje då ni vill förhindra att denna hjälp kommer ett år tidigare. Varför då tala om hätskhet! Ni'är ju goda vänner. Då tycker jag ni skall ta varandra i hand och tycka att över huvud taget allting är bra och inte dimensionera något som över huvud taget inte finns mellan högern och socialdemokratin.”

«Herr talman! När jag lyssnar till denna debatt kan jag inte undgå att göra vissa reflexioner, som måhända kan vara värda att kammarens ledamöter observerar. Vi vet ju att det länge har funnits en förståelig och stark skepsis bland utvecklingsländerna -- själva beträffande lämpligheten av enskilda investeringar och statlig medverkan i form av inves teringsgarantier till sådana investeringar. Det är ett faktum. Skälen härtill är flera. Enskilda investeringsprojekt har i vissa fall visat sig icke bidra till att möjliggöra genomförandet av de utvecklingsprogram dessa länder har bestämt sig för. I vissa fall har de t.o.m. försämrat möjligheterna för ett sådant genomförande. Det finns mycket annat att säga om en del av de investeringsprojekt som på privat väg kommit till stånd i u-länderna. Det lär inte kunna bestridas. När jag tagit del av utskottsutlåtandet har jag inte heller kunnat finna någon som bestrider detta faktum, som verkligheten erbjuder många exempel på. Under det senaste året har man kanske kunnat bemärka en viss skiftning — för att använda herr Sundins ord — i uppfattningarna bland u-länderna, en glidning mot en mera positiv inställning till denna typ av investeringar. Detta har vi från socialdemokratisk och från regeringens sida betraktat som en glädjande rörelse i realistisk riktning. Vid den senaste UNCTAD-konferensen förklarade sig de länder, som deltog i diskussionerna på denna punkt, nästan helt enstämmigt den uppfattningen att de under vissa förutsättningar väl kunde förstå att enskilda investeringar kunde utgöra ett mycket värdefullt komplement till deras utveckling och ekonomiska framåtskridande. Jag tycker nog att det funnes skäl för herr Werner och hans meningsfränder att observera detta. Ni har inte riktigt följt diskussionen bland u-länderna. I anslutning till Alger-stadgan uttalades detta, i varje fall i de kommentarer som gjordes här i landet av den hitresta delegationen som skulle närmare intressera regeringen för vad man kommit överens om i Alger. Alltnog, vi har sett detta som en glädjande utveckling bland u-länderna. Men de har uppställt som ett absolut oeftergivligt krav för att de med tillfredsställelse skall kunna hälsa också enskilda investeringar i deras respektive land att det ordnas med en bestämd kontroll över de privata investeringarna och vidare att det är alldeles uppenbart att verksamheten utgör ett led i de ifrågavarande ländernas egna utvecklingsplaner och ekonomiska program. Det är i allmänhet deras krav och villkor för att hälsa enskilda investeringar med tillfredsställelse. Det lär man inte komma ifrån. Därför har jag också när jag läst utskottsutlåtandet känt glädje över att varken reservanter eller utskottsmajoritet svävar på målet på den punkten. Där är man överens om att investeringsgarantierna endast skall komma till användning för att möjliggöra investeringar som utgör klara led i utvecklingsplanerna i respektive u-land. När man har sagt så mycket och när man är ense så långt borde det inte vara så svårt att ena sig även om den punkt där nu åtskilliga talare, bland dem herr Holmberg, herr Dahlén och jag förmodar även herr Virgin — jag hörde tyvärr inte hans inlägg — vänder sig emot länderbegränsningen.

Det har vi, som sagt, där vi själva har biståndsoch hjälpverksamhet. Jag har därför svårt att förstå det lo giska i att man först säger att det är klart att det skall vara ett led i utvecklingen och framåtskridandet i dessa länder och att man sedan vänder sig emot att resurserna koncentreras till länder där vi verkligen kan få ett bättre grepp och en bättre uppföljning av just denna utvecklingsplanering. Det är den ena delen av problemet. Herr talman! Det går väl inte att bestrida att den samlade" effekten måste bli större om vi har en viss koncenträtion till att börja med också när det gäller den investeringsverksamhet soi möjliggöres genom att investeringsgårantier lämnas av statliga myndigheter. Meningen med detta är inte att möjliggöra investeringar sådana som svenska företag har gjort i t.ex. Sydamerika. Många av dessa projekt har varit till nytta för dessa länder, men de representerar alldeles säkert inte något slags välgörenhet från de firmor som varit engagerade. Det är inte för sådana projekt som vi i första hand avser att använda denna typ av garantier, utan de bör användas för att möjliggöra projekt; som ur affärsoch lönsamhetssynpunkt kanske inte är lika lockande som dé svensk industri på åtskilliga håll varit engagerad i. v Herr talman! Med detta tror jag att jag har besvarat åtminstone en av 'de frågor som jag förstod att herr Holmberg riktade till mig. Han uppmanade mig också att här i kämmaren lämna en redogörelse för UNCTAD-konferensen. I en kvällstidning i dag kritiseras jag hårt för att jag lämnade en sådan redogörelse vid gårdagens interpellationsdebatt. Jag ville nämligen tillmötesgå ett som jag tyckte mycket naturligt önskemål från talmännen och presidiet i kammaren ätt i görligaste mån besvåra interpellationer de dagar vi inte har andra sakfrågor att behandla. Därför valde jag att svara på herr Yngve Möllers interpellation i går. Jag tänker inte upprepa svaret, och jag tror herr Holmberg förstår mig. Jag är dock villig att gå in i debatten om tiden medger det och om det finns en allmän önskan i kammaren att svaret skall upprepas. Redogörelsen kommer att finnas tillgänglig i protokollet. Jag kan också trösta kammarens ledamöter med att vi räknar med att någon av de närmaste dagarna kunna ställa ett rätt omfattande material till förfogande som redogör för vad som hände vid UNCTAD-konferensen, alltså utöver det fortlöpande material som hela tiden funnits tillgängligt i Meddelanden från utrikesdepartementet. Vi är också i färd med att trycka en liten publikation om detta, men den lär knappast bli färdig innan riksdagen åtskils. Det är alltså inte därför att jag inte anser denna fråga viktig, som jag inte tar upp den till behandling här. Jag har, herr talman, varit mån om att inte ta kammarens tid i anspråk alltför länge.

Herr talman! Låt mig endast konstatera att handelsministern har uppfyllt all rättfärdighet då det gäller redogörelsen för vad som hände vid UNCTAD If i New Delhi. Min önskan berodde på att jag inte var närvarande vid gårdagens interpellationsdebatt och därför inte kunde ta del av svaret. Jag får ju dessutom tillfälle att läsa handelsdepartementets i tryckt form utgivna redogörelse. Jag vill emellertid ta upp en helt annan sak, och det gäller herr Langes påpekande att u-länderna hyser stark skepsis mot privata och enskilda investeringar. Det är möjligt att det är på det sättet. Å andra sidan anser jag att Sverige som i-land har anledning att övertyga u-länderna om att ett privat kapitalflöde alls inte behöver vara — och i det övervägande antalet fall icke är — någon egoistisk åtgärd från i-landets sida. Som exempel kan jag nämna att Grängesbergsbolagets investeringar i Lamco i Liberia onekligen är ett föredöme för hur enskilda investeringar kan hjälpa ett land, även om Sveriges Radio-TV på olika sätt har försökt diskriminera detta. I fråga om detta projekt har man dess bättre kommit överens om hälftendelning av vinsten. Herr Lange såsom handelsminister har ju anledning att känna igen denna konstruktion, eftersom detta var den överenskommelse som Grängesbergsbolaget och staten från början träffade när det gällde LKAB, vilket företag staten sedermera inlöste. Såvitt jag kan förstå hade vi i det tidigare u-landet Sverige ingen anledning att vara ledsna över det engagemang som Grängesbergsbolaget hade i LKAB.

Herr talman! Jag skall bara ta upp en av de saker som statsrådet Lange diskuterade, nämligen frågan om principerna för investeringsgarantierna. Det är intressant att konstatera, att den negativism som regeringen här visar mot att svenskt näringsliv skall vara med och stödja uppbyggandet av näringslivet i u-länderna bygger herr Lange på med att det är nödvändigt för Sverige att mycket ingående bedöma om ett projekt, som u-landet påstår ingår i dess utvecklingsplan, i själva verket gör det. Det är nämligen detta som herr Lange bygger sin negativism på. Det är intressant att se, att remissinstanserna finner detta orimligt. Hur skall vi här i Sverige kunna tala om för ett u-land att ett önskat projekt inte ingår i dess utvecklingsplan, att det är fel tänkt, osv.? Detta måste väl, herr Lange, u-landet självt få tillfälle att bedöma. Skall vi vara Överförmyndare på detta sätt? Det är intressant att se vilka remissinstanser som främst vänder sig mot att det stora administrativa arbete som skulle följa av detta är nödvändigt. Jo, det är LO, KF och kommerskollegium. Kommerskollegium ger redan nu u-garantier, säger man, och de investeringsgarantier som nu skall ges torde komma att innebära ungefär samma administrativa arbete. I det fallet, herr Lange, är det aldrig fråga om att vi skall vara överförmyndare för u-landet i fråga. Påstår u-landet att en viss privat investering ingår såsom ett led i dess utvecklingsplan, tycker jag att även herr Lange i någon mån skall vara nöjd därmed och inte försöka skaffa sig överförmynderskap över andra länder.
Herr talman! Får jag börja med herr Dahlén, som jag tyckte var mest befängd i sin argumentering nu. Bör vi inte uppriktigt sagt, herr Dahlén, när det gäller ett stöd, där vi från svensk sida riskerar skattebetalarnas pengar, också ha möjlighet till åtminstone viss bedömning av hur stödet skall utnyttjas? Gör inte varje internationell myndighet, herr Dahlén — till världsbanken eller utvecklingsfonden knutna internationella = institutioner med inriktning på u-länderna alltid mycket noggranna undersökningar, innan de godtar ett u-landsprojekt? I de flesta fall behöver vi inte göra det. Men vi har bättre möjligheter — det kan väl herr Dahlén inte bestrida — att bedöma ett projekts art och huruvida det också ansluter sig till det utvecklingsprogram som finns i ett land, där vi själva har ett biståndsprogram. Då kan biståndet dra nytta av investeringsprojektet, och den gemensamma effekten blir större, vilket jag tillät mig säga i mitt föregående anförande. Jag tror inte, herr Dahlén, att u-länderna känner det såsom särskilt besvärande, när de får sina projekt prövade i Washington av världsbanken eller av utvecklingsfon den IDA, utan att de tar det såsom något ganska naturligt. Om även vi då bildar oss en egen mening om hur realistiskt ett visst projekt är och huruvida det ansluter sig väl till utvecklingsplanerna så anser jag inte att detta skall karaktäriseras så att vi gör oss till något slags förmyndare över u-länderna. Herr Dahlén vill ju inte att dessa investeringsgarantier ens i början skall begränsas till de länder där vår biståndsverksamhet äger rum. Menar då herr Dahlén att om ett u-land förklarar: »Det här ansluter sig bra till eit kommande utvecklingsprojekt» så skall vi bara säga: Ja, naturligtvis — och så skall investeringsgarantin lämnas? Anser herr Dahlén att det inte alls skall vara någon kontroll över ett sådant projekt, annat än den rent kalkylmässiga och möjligen affärsmässiga? Vill enskilda företag ge sig in i sådana projekt har vi väl i allmänhet ingenting emot det. Många av de projekt i Sydamerika osv. som våra företag gett sig in i har varit till nytta, det vill jag gärna ge herr Holmberg rätt i, säkerligen också till nytta för stora delar av den befolkning och de anställda som berörts. Men herr Holmberg skall inte här i kammaren försöka skapa intrycket att Grängesbergs huvudmotiv för Lamcoprojektet var att hjälpa Liberias befolkning. Det tror jag inte heller att herr Dablén kan säga, utan jag anser att Grängesbergsbolaget — och det är ingenting ont i detta — som alla andra enskilda industrier ville tjäna pengar. Och uppriktigt sagt är åtskilliga av de projekt som jag själv sett och besökt, exempelvis i Brasilien, sådana som sannerligen inte tillkommit för att man velat hjälpa de fattiga indianerna i Amazonflodens djungeltrakter.

Herr talman! Jag skall låta herr Holmberg svara på det som herr Lange riktade till honom men påstod att han riktade till mig. Nu sade herr Lange att han skulle vara nöjd om det åtminstone blev en viss bedömning av investeringsprojektet. Ja, det tycker jag låter väldigt bra — det är någonting helt annat än vad herr Lange skriver i propositionen och vad han sade i sitt första anförande. Reduceras nämligen kontrollen till en viss bedömning, då är jag helt nöjd. Men vi får ju höra vad herr Lange säger i nästa anförande — om det blir vad som står i propositionen eller vad han nu sade i sin senaste replik. Menar han det som sades i den repliken närmar han sig ju vår uppfattning. Och när vi fört fram den har vi stött oss på LO, KF, Exportföreningen, Industriförbundet och kommerskollegium, som säger att den administrativa kontroll som föreslogs i promemorian och som herr Lange väl officiellt håller fast vid är onödig och orimlig. Vad som behövs är i stort sett och i princip den kontroll som kommerskollegium nu tillämpar när det gäller de redan existerande u-garantierna. Herr Lange frågade om jag inte vill ha någon kontroll alls. Jo visst, jag vill ha i stort sett den kontroll som förekommer. Och skulle vi uppnå det resultatet av debatten att nu också herr Lange tycker att den kontrollen i stort sett räcker — med vissa variationer eftersom det är ett annat system — ja, då har vi verkligen nått långt. Vi nådde en bra bit med herr Björk på några minuter; nu kanske vi också har nått en bra bit med herr Lange.

Herr talman! Låt mig först säga att jag hoppas att herr handelsministern underlåter att blanda ihop å ena sidan fattiga indianer vid Amazonfloden med den verkligt fattiga befolkningen i Liberia och å andra sidan den ljuse herr Dahlén med den mörke herr Holmberg. Vad jag tog upp var frågan om vilken effekt det enskilda kapitalflödet till uländerna hade. Vad jag mycket bestämt har vänt mig emot är den undervärdering som regeringen ständigt återkommer till när det gäller näringslivets insatser i u-länderna. Nu försöker handelsminister Lange försvara denna undervärdering med att hänvisa till att motiven inte är riktigt rena. Han menar att det legat ett vinstmotiv från näringslivets sida bakom viljan att göra en investering. Jag tror detta är att snedvrida och skenvrida hela frågan om de enskilda insatserna för hjälp till u-länderna. Det är inte motiven som är det avgörande, utan det är resultaten så som de upplevs av u-landsbefolkningen som är helt avgörande. Om man går till det exempel som jag tog upp, nämligen Lamco och Grängesbergsbolagets engagemang där, är det ingen tvekan om att de 1,5 miljarder kronor som Grängesbergsbolaget har satsat i Lamco har inneburit en mycket kraftig utveckling till det bättre av infrastrukturen i Liberia. Lamco har alltså haft avgörande betydelse för att detta u-land skulle få en bättre levnadsstandard. Det har varit fråga om byggande av järnvägar och hamnar, grundande av företag inom näringslivet — underleverantörer o. d. — och det har varit fråga om utbildning, sjukhusverksamhet samt vattenoch avloppsförsörjning. Detta kan inte och bör inte underskattas, men det bör heller inte övervärderas. Vad vi inom högerpartiet begär är rättvisa i bedömningen när det gäller att jämföra det statliga bidraget över budgeten, som är oerhört viktigt och riktigt, med det kapitalflöde som härrör från enskilda företag och enskilda individers fantasi och lust att skapa någonting nytt utanför Sveriges gränser.
Herr talman! Jag vill fästa herr Holmbergs uppmärksamhet på att jag inte har gjort någon värdering av Lamcoprojektet. Jag har varken kallat det för rent eller osnyggt, och det tänker jag inte göra nu heller. För att vi skall bli riktigt på det klara med vari skillnaden i våra uppfattningar består vill jag göra ett förtydligande. Om herr Holmberg menar att Lamco är ett exempel på ett projekt som borde kommit i åtnjutande av investeringsgarantier, då säger jag nej. Det är nämligen ett projekt som ändå kommit till stånd med den nytta det kan ha haft. En del av kritiken mot detta före tag kanske har varit befogad, men det skall jag inte ge mig in på här. Att det uteslutande varit till nytta, utan avigsidor, det tror jag inte på. Lamco är ett projekt som redan kommit till stånd och som landet Liberia kanske dragit en viss nytta av — det vill väl egentligen ingen bestrida — men det är inte ett sådant projekt som behövde någon investeringsgaranti. Sak samma gäller de andra projekt som jag tillät mig att också nämna som exempel. Det var företag i Brasilien och på många andra håll. Sådana företag kommer till stånd utan hjälp av investeringsgarantier. När de startas sker det inte av rent altruistiska skäl, utan mo tivet är ett annat, ett högst respektabelt sådant: en vilja att göra en god affär. Det hoppas jag att många svenska företag skall ge sig in på i fortsättningen också, utan att därför nödvändigtvis göra anspråk på en investeringsgaranti av den typ det är fråga om här. Till herr Dahlén vill jag säga att de som lyssnat till honom i kammaren i dag har funnit en viss benägenhet hos honom att förvränga vad som har sagts och framför allt att märka ord. Jag anser att innan en investeringsgaranti lämnas, bör vi se till att vi kan göra bästa möjliga bedömning av projektet. Jag tror att vi har större garantier för att kunna göra en sådan bedömning om ärendena handlägges på det sätt som rekommenderas i propositionen och som utskottsmajoriteten anslutit sig till. Jag tror inte att jag behöver ödsla fler ord på herr Dahlén.
Herr talman! Jag har icke på något sätt tidigare i dag överdrivit skillnaderna mellan det ena och det andra förslaget. Jag har bara konstaterat att mittenpartierna med tanke på att nå målsättningen vill komma längre än vad regeringen föreslår. Därutöver har jag tagit upp de avskräckande exempel som kommer att finnas år 2000. När handelsministern talar om den privata industrins investeringar, vill jag säga att handelsminister Lange väl inte är alldeles obekant med kommerskollegium. I dess yttrande står det: »Kommerskollegium finner övervägande skäl tala för att möjligheten att erhålla statlig investeringsgaranti inte ens i inledningsskedet begränsas så starkt som enligt förslaget i promemorian. Kollegiet konstaterar att en förutsättning för att en garanti över huvud taget skall aktualiseras är att det finns ett kommersiellt intresse härför.» Detta är väl riktigt. Jag förmodar att om finansminister Sträng startar ett företag av någon art blir det också kommersiellt. Han vill ha en viss vinst på det. Annars skulle han vara en dålig finansminister — och det är han ju inte. Herr talman! Jag har redan på förmiddagen sagt att vår insats är så liten att vi icke skall tala om förmynderskap, ty vi är i detta sammanhang underordnade de stora. Fördenskull är inte den hjälp som Sverige kan ge av underordnad betydelse. Den kan alltid rädda människoliv, och det är rätt väsentligt. Här måste det alltså göras en ren bedömning. En fråga som jag tog upp i dag på förmiddagen och som jag gärna skulle vilja ha svar på är om regeringen är beredd att ändra u-hjälpens oenhetliga organisation, som är fördelad på så många departement, så att det blir bättre samordning över hela fältet. Det tror jag att även u-hjälpen över huvud taget skulle kunna tjäna på. Ingen av statsråden har velat gå in på den saken. Låt mig sedan ställa en fråga till han delsministern — eller det kanske är riktigare att finansministern svarar på den. Är det inte nödvändigt att man även ser över SIDA:s verksamhet i dagens läge? Från ett annat verksamhetsfält har det givits sådana upplysningar att det skulle vara nödvändigt att någonting mera gjordes för att inte, som jag sade i förmiddags, SIDA skall bli ett mastodontföretag utan att man vet vilka riktlinjer man skall följa. Det skulle intressera mig om finansministern ville ge klara besked på den frågan.
Herr talman! Herr Lange sade att jag märkte ord, och jag tycker att det är tråkigt om han har den uppfattningen. Jag utgick från att han, som har måst fundera mycket över dessa saker, verkligen menade vad han sade i sitt andra inlägg, nämligen att han kunde nöja sig med en viss bedömning, vilket verkligen avvek från vad som står i propositionen. Jag skall inte yttra mig mer om det. Jag tror herr Lange på orden och trodde att vi för ovanlighetens skull kommit en bit framåt i en debatt i riksdagen och inte bara refererar ståndpunkter som vi givit uttryck åt på annat håll. Det var alltså en missuppfattning från min sida, vilket jag givetvis registrerar med besvikelse. Det är ju mycket intressant att se vilka personer i denna kammare som har en annan mening än herr Lange men som ändå tillhör hans eget parti, personer som i remissinstanser har uttalat sig emot den begränsning och den kontroll som herr Lange här gör sig till talesman för. Herrar Axel Strand, Arne Geijer, Erik Wärnberg, Knut Johansson och Yngve Persson, alla har sagt att en sådan begränsning som framgår av den promemoria som herr Lange i dag gör sig till tolk för är felaktig. Det skall vara en ekonomisk bedömning. Några andra saker skall vi inte fästa oss vid när det gäller urvalet av länder. Eftersom också herr Sträng har dra gits in i denna debatt är det intressant att notera att riksbanksfullmäktige, där herr Strängs statssekreterare är ordförande, har sagt att ekonomiska bedömningar skall vara grundläggande vid bedömningen av om man skall ge investeringsgarantier och att man inte skall dra upp gränser mellan olika länder. Det är att notera att dessa två herrar, som har så mycket med varandra att göra, har delade meningar. Herr Feldt finns inte här, men de andra som jag har nämnt är här. Voteringen i kammaren skall alltså, som jag sade i mitt första anförande i dag, bli mycket intressant.